En ombudsman bör öva tillsyn över försvaret samt taxeringsoch uppbördsväsendet. En omprövning i sistnämnda del bör ske i den mån åtalsskyddet enligt 113 § regeringsformen upphävs. En ombudsman bör öva tillsyn över civilförvaltningen i övrigt. Bland viktiga sakområden märks här planoch byggnadsväsendet samt utbildningsväsendet. Hit bör också hänföras lantmäteriväsendet. Även ärenden angående allmänna handlingars offentlighet bör handläggas av denne ombudsman.

Herr talman! I anledning av herr Sörensons uttalande vill jag understryka att utskottet verkligen inte gjort denna motion till föremål för någon »summarisk» behandling. Han trodde att någon realbehandling inte förekommit. Detta är felaktigt. Det faktum att utskottets utlåtande är kortfattat betyder inte att behandlingen varit summarisk, utan tvärtom har det varit en ingående behandling och särskild föredragning i ärendet. Det är heller inte fråga om någon underskattning eller någon bristande respekt för motionen och det syfte som ligger bakom, utan det är rent praktiska skäl som gjort att utskottet kommit fram till sin ståndpunkt. Herr Sörenson relaterade med berättigande de insatser Vatikanstaten gör i många väsentliga samhällsfrågor, fredsfrågan och när det gäller de underutvecklade länderna. Det är självklart att man kan känna sympati och respekt för dessa yttringar av Vatikanens politik. Men den fråga som här förelegat för utskottet att ta ställning till var en särskild ordning för upprättande av diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Vatikanstaten. Det förelåg i fjol en motion som berörde samma ärende. Man hänvisade då från utskottets sida till att det faktum att officiella diplomatiska förbindelser icke är upprättade inte hindrat att god samverkan råder i alla gemensamma frågor. I år har motionen tagit upp en annan linje än föregående år, och det var närmast den saken som vi hade att ta ställning till, nämligen att chefen för Svenska institutet i Rom skulle ackrediteras som svensk representant. Det skrivs helt kort att ett sådant arrangemang skulle vålla svårigheter ur olika synpunkter, och herr Sörenson klagade över att vi inte närmare gått in på dessa svårigheter. Det kan ju vara så att det inte är lämpligt att mera detaljerat ge en sådan beskrivning. Jag vill dock säga att svårigheterna har antytts inte minst från italiensk sida. Det finns en tredje part som också har intresse i detta sammanhang, och det är italienska regeringen. Jag vill också påpeka att de förbindelser som vi under hand upprätthåller med Vatikanen fungerat mycket effektivt, och det visade sig inte minst i samband med kungens besök i Vatikanstaten. Ur alla de synpunkter som utskottet haft att beakta har vi kommit fram till den slutsatsen, att nuvarande arrangemang fungerar så effektivt att det för närvarande inte finns några skäl att godta motionsyrkandet.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

Herr talman! Även om årets dechargememorial är så enhälligt att det inte ens finns ett särskilt yttrande eller en blank reservation, så kanske det ändå finns anledning att något uppmärksamma detta konstitutionsutskottets memorial nr 15. Dechargebehandlingen och debatten omkring den var i gångna tider en stor händelse i riksdagen. Sedan den maktfördelning, den parlamentariska sammansättning kommit till, vilken vi i många år haft partierna emellan, är emellertid denna granskning av regeringens handlande inte längre av samma politiska betydelse. I en framtida ny författning skall konstitutionsutskottet granska regeringens handlande och redovisa sin uppfattning om vad som förtjänar att uppmärksammas, men att utkräva något politiskt ansvar är inte meningen, liksom vi inte heller i år gjort några försök i den riktningen. När konstitutionsutskottet även i år nått fram till ett enhälligt memorial har det också denna gång — det kan gott framhållas — liksom förra året gjorts stora ansträngningar för att nå denna enighet och detta resultat. Med god vilja har det också lyckats. Den granskning som skett har bedrivits efter samma linje som förra året, en granskning av administrativ praxis på vissa avsnitt. När det gäller dechargebehandlingen kan vi säkert göra samma uttalande som förra året: Statsråden har inte i sitt handlande varit mer fullkomliga än att det även i år kunnat framföras anmärkningar. Men den erfarenhet vi har talar för att det säkert inte blivit mer än reservationsanmärkningar. Statsråden är inte fullkomliga och kommer inte att bli det heller. Det finns också material i dagens betänkande som vittnar om detta. Vi har funnit det vara av värde att granskningsarbetet har haft den uppläggningen att ärendena har granskats från rättsliga synpunkter, medan politiskt ansvarskrävande som sagt har skjutits åt sidan. Utskottet framhåller att det även i år varit en försöksverksamhet som bedrivits, ett förspel till dechargebehandlingen enligt en ny författning. Redan förra året uppmärksammade utskottet vad vi som enskilda ledamöter kände till, nämligen att besvärsärenden som fördes till Kungl. Maj:t ofta tog mycket lång tid att pröva. I år har utskottet valt ut detta avsnitt av regeringsarbetet, så att vi har fått se litet närmare på Kungl. Maj:ts handläggning av besvärsoch ansökningsärenden av olika slag. När utskottet i år har undersökt de principer Kungl. Maj:t tillämpar vid sin granskning av besvärsärenden och när det gäller tillstånd som lämnas av regeringen, så har utskottet funnit det sätt varpå ärendena handläggs inte alltid vara utan anledning till kritik. Jag tror också att det finns många människor som är beroende av och har intresse av att deras besvärsärenden blir avgjorda så snart som möjligt. Vi har ingen anledning till någon kritik mot remissförfarandet i allmänhet, utan här uttalas att det, rätt utnyttjat, är en värdefull tillgång och fyller en viktig rättssäkerhetsfunktion. Men det finns tillfällen då detta remissförfarande är alltför omständligt och drar alltför långt ut på tiden. Redan i föreskrifter som utfärdats så tidigt som 1931, alltså för snart 40 år sedan, framhölls att remissförfarandet inte borde följa ett mönster som inte var förenligt med önskemål om skyndsamhet och att så långt som möjligt borde undvikas onödigt och ineffektivt arbete inom förvaltningen. När ett remissvar i ett ärende tar en månad eller någon månad, så tycker ut skottet inte att detta är något anmärkningsvärt, och det stora flertalet remissärenden klaras av inom denna tidsram. Däremot har utskottet funnit en del fall där remisstiden varit mycket lång utan att detta varit motiverat. När Kungl. Maj:t skickar ärenden på remiss, så fastställs inte alltid någon remisstid. De flesta av oss riksdagsledamöter ute ifrån landet får sig säkert medskickade en del ärenden från hemorten vilka vi skall försöka lägga till rätta och påskynda. När jag förra året efterlyste ett besvärsärende från min hembygd, som var remitterat av Kungl. Maj:t, och frågade hur lång remisstid som blivit utsatt, fick jag svaret att man har slutat att sätta ut någon remisstid för detta ämbetsverk, ty vederbörande håller ändå inte några remisstider. Det skall självklart inte vara så, att remisstid utsättes för den ena remissinstansen men inte för den andra. Departementet bör kunna finna en form för att få in remissvaren inom rimlig tid. Utskottet framhåller också beträffande remisstiderna att de, om inte särskilda skäl föreligger till annat, inte bör utsträckas utöver vad som visat sig möjligt i flertalet av de ärenden som granskningen omfattar. Av de bilagor som redovisas framgår att det förekommer ärenden där remisstiden varit två, tre år och i något fall ännu längre tid. Att remissförfarandet tar ett, två, tre år är något som måste uppmärksammas; här bör en ändring och rättelse ske. Dessa remisstider överensstämmer inte alls med de tider remissinstanser får när det gäller stora och mycket omfattande <utredningsbetänkanden «på hundratalet, ja ofta på flera hundra, ibland kanske till och med tusen sidor. Här finns möjligheter till ändring, och här bör åtgärder vidtas, så att denna många gånger slentrianmässiga ordning inte får förekomma. Remissförfarandet skall inte vara sådant att det saknar betydelse för ärendets prövning utan endast är ägnat att onödigt fördröja avgörandet, och det skall, framhåller utskottet, göras en noggran prövning av behovet. Sedan remissförfarandet blivit avslutat kan ett ärende lätt bli lagt åt sidan, och då dröjer det länge innan Kungl. Maj:t kommer fram till ett beslut. Så bör det inte vara, utan ärenden i fråga om vilka enskilda personer, allmänna inrättningar, organisationer och institutioner väntar på beslut bör avgöras av Kungl. Maj:t så snart som möjligt. Personal härtill saknas inte i Kungl. Maj:ts kansli. Utskottet har funnit ganska små ärenden som tagit fem, sex år, i ett fall sex år och fem månader att handlägga. En sådan ordning är inte rimlig och bör inte förekomma. Ibland har Kungl. Maj:t tagit upp till behandling för sent inkomna besvärsärenden. Utskottet har upptäckt och redovisat att för sent inkomna ärenden har remitterats, och först när Kungl. Maj:t har tagit upp ärendet för beslut har man funnit att ärendet har måst avskrivas då det har kommit in för sent. En sådan sak borde självklart ha upptäckts långt tidigare. Inte skall remissinstanserna ha besvär med ärenden där Kungl. Maj:t redan är förhindrad att fatta beslut. Under en rubrik i detta utlåtande ger utskottet till känna sin uppfattning att Kungl. Maj:t allmänt sett bör gå in för att motivera sina beslut. En sådan ordning förekommer redan nu i vissa fall, men utskottet uttalar att här föreligger något av betydelse som vidare bör följas med uppmärksamhet. Jag anser att här finns en allmän uppfattning och ett allmänt önskemål att Kungl. Maj:t liksom underlydande myndigheter går in för att motivera beslut i ärenden som här åsyftas. Det finns anledning, herr talman, att uttala tillfredsställelse över att utskottet i enighetens tecken kan redovisa dessa för allmänheten och vårt allmänna liv så värdefulla synpunkter som utlåtandet innehåller. Allt pekar mot att den tid är förbi, då konstitutionsutskottet skall försöka utkräva politiskt ansvar. När det bara inte sker i form av anmärkning kan utskottet enas om betydelsefulla uttalanden. Må det vara tilllåtet att här uttala den hälsningen, att detta utlåtande skall studeras av dem som har att handlägga de ärenden i kanslihuset som här åsyftas och att det även länder till efterrättelse. Herr talman! Jag har intet annat yrkande än att dechargememorialet lägges till handlingarna.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har i år företagit en granskning som bygger på ett systematiskt studium av administrativ praxis inom departementen. Detta betyder att utskottet har fortsatt den försöksverksamhet som påbörjades förra året. Den kan sägas innebära att man på praktisk väg söker utröna hur de framtida arbetsformerna bör fungera, vilka återfinns hos författningsutredningen och i grundlagberedningens direktiv, alltså när vi får en annan form av utkrävandet av det politiska ansvaret i enlighet med det parlamentariska systemet. Denna gång har, som herr Sveningsson framhöll, granskningen inte gällt några särskilda ärenden utan allmänna frågor såsom handläggningstid, remissförfarande, principer för kommunicering och beslutsmotivering. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk för att dröja vid alla de synpunkter som granskningen har föranlett. Rent allmänt skall jag nöja mig med att säga att den lett fram till den slutsatsen att det finns behov av åtskilliga förändringar, främst i fråga om den praxis som tillämpas vid remissbehandlingen av ärenden gällande enskildas ansökningar och besvär. Behovet av förbättringar är så mycket större som Kungl. Maj:ts praxis ofta är normerande för den övriga förvaltningen. I höstas sade justitieminister Kling i ett interpellationssvar här i kammaren att remissförfarandet är ett betydelsefullt led i utredningen av förvaltningsärenden. Justitieministern betonade även att både ur den enskildes och ur samhällets synpunkt är det av värde att kontakter sker via remisser. I annat fall kan rättssäkerheten komma i fara eller samhällets resurser inte rätt utnyttjas. Dessa synpunkter delas väl av alla liksom de då delades av interpellanten, herr Jacobsson. Samtidigt gäller att se till att förfarandet inte blir slentrianmässigt och mekaniskt följer ett visst mönster. I höstas diskuterades huruvida man vid remissförfarandet skulle följa ett så gammalt cirkulär som 1931 års. Jag skulle tro att det hade varit bra om man följt dessa kloka ord och relativt enkla anvisningar. När man inte gjort det, torde detta mera bero på att man fallit tillbaka på mycket äldre förebilder och alltså inte på att man övergått till moderna och effektivare metoder. De förebilder man har haft tycks ha varit av mycket gammalt datum, från åtskilliga hundra år tillbaka. Nya anvisningar signaleras nu, och man kan kanske hoppas — men jag vet inte om man vågar det — att det därmed skall bli likartade och entydiga regler för samtliga departement. Lagstiftningsreglerna torde i själva verket inte kunna lösa alla dessa problem. Här blir det mer fråga om att en vettig praxis får vara avgörande. I de skrivanvisningar som nu skall tillämpas tas för övrigt inte sikte på väsentliga frågor, utan där är det mest fråga om formalia. Jag vill gärna understryka att de undersökningar eller stickprov som företagits av utskottet inte ger en enbart negativ eller övervägande negativ bild. Avsikten har inte heller varit att få fram en sådan. Sätter man upp regler om hur remissbehandling skall ske och att den skall ske med viss skynd samhet, vilket även besvärssakkunniga föreslagit, så skall naturligtvis reglerna följas, men av exemplen i bilagorna framgår att så inte har skett och att den nuvarande ordningen inte är tillfredsställande. Sannolikt kan man räkna med att i tusentals ärenden har remissvaren dröjt ett halvår eller mer. Ändå har det ofta gällt små ärenden och korta svar. Ibland har angivits en viss tidsbegränsning för ett remissvar i en instans men inte för nästa remiss till en annan myndighet. I betänkandets bilagor finns ganska drastiska exempel på onödiga dröjsmål. Ett sådant gäller då en person ansökte om omprövning av sina pensionsförmåner och måste vänta drygt fyra år innan svaret kom. Det ärendet behandlades snabbt av första remissinstansen men låg sedan desto längre i väntan på att slutbehandlas. I ett annat pensionsärende blev den sammanlagda handläggningstiden över sex år. Också i brådskande besvärsärenden har det inträffat att remissbehandlingen dragit ut så länge, att när besluten äntligen kommit har de saknat intresse. Så har varit fallet i fråga om en del tjänster, vid begäran om anstånd med tjänstgöringstiden eller då en utnämning överklagats. I anslutning till ett av de ärenden utskottet granskat vill jag understryka nödvändigheten av att intrång inte får ske i tredje mans rätt. I det omnämnda fallet hade en person redan tillträtt befattningen, då det upptäcktes att en annan sökandes handlingar förbisetts. Den senare erhöll efter överklagande tjänsten som den redan utnämnde berövades — detta ett halvår efter det att denne tillträtt tjänsten. Av betänkandet framgår också att i fråga om s.k. underremisser sker ofta inte någon prövning av remissbehovet. Den exempelsamling som återfinns i bilaga 5 visar att besvär ofta leder till den orimliga ordningen att underordnade myndigheter, som redan tidigare yttrat sig, uppmanas komma in med nya yttranden, trots att i sak inte framkommit något nytt. Följden är att myndigheterna upprepar vad de tidigare sagt och kanske broderar ut litet mer. Denna slentrian torde vålla statsverket mycket stora kostnader genom slöseri både med arbetskraft och dyrbar tid. Besvärssakkunniga har också varnat för det dubbelarbete som följer av att ett ärende handläggs långsamt, dubbelarbete i form av inläsning av flera tjänstemän och liknande. De varnar också för den otrygghet som den enskilde måste uppleva vid alltför långa dröjsmål. När det gäller parts rätt att få del av handlingar eller den s.k. kommuniceringen av handlingar kan konstateras att praxis inom departementen är oenhetlig och ofta schablonmässig. I vissa fall erhåller parten underrättelse, när remissyttranden har inkommit. De översänds sedan till denne efter begäran och mot avgift. I andra fall översänds avskrift av yttrandena utan särskild begäran. Utskottet förordar det sistnämnda förfarandet och anser alltså att det är felaktigt att ta ut avgift av part. Också när det gäller motiveringen av konseljbeslut efterlyser utskottet en konsekvent praxis. Utvecklingen går mot en vidgad motivering av beslut, men det är svårt att finna någon principiell linje i regeringens handläggande. En sådan skulle vara av så mycket större betydelse som konseljbesluten ofta är normgivande för underordnade myndigheter. Man bör av regeringen kunna kräva att den föregår med gott exempel, vilket nu knappast är fallet. Slutligen, herr talman, har utskottet uppmärksammat att Kungl. Maj:t i instruktionen av den 10 mars 1963 har givit beskickning eller konsulat rätt att ta i förvar den som är misstänkt för brott ombord på fartyg eller luftfartyg. Föreskrifter om åtgärder av detta slag torde motsvaras av bestämmelser i rättegångsbalken. Man kan med andra ord allvarligt ifrågasätta om inte riksda gen här har förbigåtts. Lagstiftningsmakten tillfaller som bekant regering och riksdag gemensamt. När det gäller åtgärder som berör den enskildes rättssäkerhet är det otillfredsställande att ingripanden sker på administrativ väg och utan att riksdagens samtycke har inhämtats. Herr talman! Jag summerar. Gentemot handläggningen av flertalet ärenden rörande remisser, kommunicering och motivering av beslut skall inte riktas kritik. Men granskningen har ändå visat att praxis på dessa områden är så pass oenhetlig och inkonsekvent att utskottets granskning bör föranleda åtgärder för att åstadkomma en bättre ordning, detta inte minst med tanke på rättssäkerheten inom förvaltningsområdet och på regeringens ställning såsom normgivande för hela förvaltningen. JO har här uträttat och uträttar ett stort arbete, men självfallet kan vi inte räkna med att man ute i landet skall handlägga ärendena med önskvärd snabbhet och omdömesgillhet, om landets högsta myndighet inte följer en strikt ordning utan har en oenhetlig praxis och en bristande tillsyn. Herr talman! Jag har inte något särskilt yrkande.

Herr talman! För andra året i rad har, såsom förut påpekats, konstitutionsutskottet kunnat framlägga ett enhälligt dechargebetänkande. Den försöksverksamhet som genomfördes förra året efter de principer som författningsutredningen hade förordat har fått en framgångsrik och lyckosam fortsättning. Vad som enligt min mening är särskilt tillfredsställande är att man kan konstatera att utskottet inte bara har gjort på stället marsch utan också gått flera steg framåt på den väg som man slog in på i fjol. Utskottet har i år tagit ett större grepp om granskningsuppgiften och har lyckats ge betänkandet en betydligt större rent saklig tyngd än någon gång tidigare. Förra året låg det väsentliga i att utskottet över huvud kunnat enas om att åtminstone försöksvis genomföra en ny uppläggning och inriktning av dechargen och att man även lyckats nå fram till enighet om ett rimligt antal konkreta frågor och ärenden, som gav en tillräcklig substans åt dechargebetänkandet. I år har man tagit upp en rad stora och viktiga frågor rörande handläggningen av enskilda partsärenden och enats om utförliga skrivningar med önskemål och reformkrav på ett flertal punkter. Om än formuleringarna genomgående gjorts hovsamma är betänkandet sakligt innehållsrikt och förtjänt av ett noggrant beaktande både inom departementen och i underlydande myndigheter. Jag skall, herr talman, litet närmare utveckla vad jag menade med att konstitutionsutskottet i år tagit ett avsevärt större grepp på granskningsuppgiften än tidigare. För att riktigt uppfatta och förstå innebörden och betydelsen av detta måste man gå långt tillbaka i historien, ända till 1809. Grundlagsreglerna om dechargearbetet står i stort sett oförändrade kvar i sin ursprungliga lydelse. Vad grundlagsfäderna tänkte sig då de skrev reglerna var att konstitutionsutskottet på grundval av statsrådsprotokollen skulle göra en allmän granskning, en granskning av statsrådsledamöternas ämbetsutövning i stort. Detta framgår, såvitt jag förstår, alldeles klart av regeringsformens lydelse. Förfarandet kom emellertid redan från början att i praktiken gestalta sig som en detaljgranskning. Allsköns enskilda avgöranden och ärenden har plockats fram och lagts till grund för kritik mot statsråd. Jag tror att man vågar påstå, att det var just detta detaljgranskningssystem, som ledde till att förfarandet förföll och råkade i vanrykte sedan parlamentarismen vunnit erkännande i vårt land. Särskilt från början av 1930-talet, då den parlamentariska regeringsmakten stabiliserades, har ju dechargeförfarandet och konstitutionsutskottet inte haft anledning att rosa marknaden. Detta sammanhänger säkert på ett avgörande sätt med att man inriktat sig på småsaker. Utvecklingen hade kunnat bli en annan om man följt grundlagsfädernas intentioner och gjort en allmän granskning och fällt allmänna omdömen. Dechargen hade då kunnat 1 det moderna parlamentariska systemet bli ett forum, där oppositionen framfört sin allmänna kritik mot regeringens sätt att sköta sitt fögderi. Dechargen hade på en sådan väg kunnat ge en ersättning för det dagordningsinstitut vi saknar i vår författning. Detaljanmärkningssystemet var emellertid alltför väl etablerat då det parlamentariska systemet genomfördes; det var faktiskt hävdvunnet sedan mer än ett århundrade. Utvecklingen stod därför inte att hindra. Den politiska dechargen tynade bort. Jag tror, herr talman, att det är realistiskt att betrakta dagens dechargebetänkande som den slutliga dödförklaringen av den klassiska dechargen. Vad man fått i stället är ett helt nytt granskningsförfarande, inriktat på en väsentligen administrativ tillsyn, en motsvarighet till JO-funktionen i fråga om departementen. Författningsutredningen förordade en sådan reform, och nu har den utan några som helst grundlagsändringar genomförts i praktiken av konstitutionsutskottet. Det avgörande steget togs förra året, men som jag sade inledningsvis har utskottet i år tagit ytterligare viktiga steg framåt. Den stora händelsen i år är att detaljkritiken lyser med sin frånvaro. För första gången sedan sin tillkomst har - konstitutionsutskottet verkligen samlat sig till ett ordentligt grepp om sin granskningsuppgift. Detta är någonting som är värt både uppmärksamhet och erkännande såväl här i huset som i departementen och hos underlydande myndigheter. Det är onekligen en betydande kraftinsats att lyckas reformera ett så gammalt institut som dechargeinstitutet. Man har all anledning att förvänta sig, att utskottets uttalanden därmed skall tillmätas en väsentligt ökad betydelse. Av stor vikt är i år att observera, att utskottet är enigt. Det är inte fråga om någon oppositionskritik utan om administrativa, helt partipolitiskt neutrala önskemål och synpunkter. Jag sade nyss, att det här betänkandet får uppfattas som en dödförklaring av den klassiska, politiska dechargen. Jag vill tillägga att grundlagberedningen och regeringen just har tillhandahållit vad som kan motsvara begravningsritualen. I propositionen om en partiell — författningsreform = föreslås bl.a., på grundval av grundlagberedningens betänkande, att misstroendeförklaring skall införas som en form för utkrävande av parlamentariskt ansvar. Då en sådan förklaring skall kunna riktas både mot regeringen som sådan och mot enskilt statsråd, kommer all anledning att saknas för att i framtiden åter politisera konstitutionsutskottets granskningsarbete. Jag skall inte gå närmare in på de olika ämnen som konstitutionsutskottet har tagit upp i sitt betänkande. Här har tidigare getts en god översikt över innehållet, och jag kan därför hänvisa till vad som har sagts. Jag vill för egen del bara understryka att alla frågorna är av den största betydelse, inte bara för en effektiv förvaltning utan också för de enskilda medborgarnas rättssäkerhet. Det finns mycket för statsmakterna att uträtta för att förbättra de enskildas rättsställning i förhållande till den ständigt svällande förvaltningsbyråkratin. Både lagstiftningsåtgärder och åtgärder på det praktiska förvaltningsplanet är påkallade och angelägna. Konstitutionsutskottet har med årets dechargebetänkande sökt lämna ett bidrag till en positiv utredning. Jag hoppas att detta inte går spårlöst förbi utan vinner tillbörlig uppmärksamhet från regeringens sida. Jag har, herr talman, inget yrkande. Jag ber att få ansluta mig till de yrkanden om att memorialet skall läggas till handlingarna som redan har framställts.

Herr talman! Årets granskningsbetänkande är enhälligt. Det finns inga reservationer och inga särskilda yttranden. I fjol var enhälligheten inte fullständig i det att sju ledamöter fann sig föranlåtna att på en punkt avge ett särskilt yttrande. Dessutom redovisades i fjol i en bilaga till betänkandet vissa ärenden som hade varit föremål för granskning men beträffande vilka inga yrkanden hade ställts i utskottet. Var och en vet att anledningen till det var att det inte gick att få enighet inom utskottet i dessa ärenden — det hade framgått vid utskottets överläggningar — och att de ledamöter som tagit upp ärendena i fråga för att inte äventyra enigheten på andra punkter avstod från att ställa yrkanden under förutsättning att ärendena — på det sätt som sedermera skedde — i sak redovisades i betänkandet. I årets betänkande finns inte något liknande. Alla utskottets ledamöter står gemensamt bakom varje ord i betänkandet, och några avvikande meningar har inte uttryckts eller markerats. Man frågar sig vad anledningen är. Utskottets tillämpning av de nya riktlinjerna för arbetet var det första året helt naturligt ganska trevande. En jämförelse mellan fjolårets betänkande och det som nu föreligger visar, att utskottet i år lagt upp sitt arbete betydligt mer systematiskt. Det uttrycks i memorialet så att »granskningen denna gång från början inriktats på ett systematiskt studium av vissa allmänna frågeställningar». Härigenom har utskottets arbete fått en mera principiell inrikt ning men också en syftning mot framtiden, som skapat bättre förutsättningar för enighet än den mera detaljbetonade granskning som tidigare förekommit och som i stor utsträckning levde kvar ännu i fjol. Man har anledning tro att utskottsledamöterna från regeringspartiet med den ändrade målsättningen för granskningsarbetet tillägnat sig en vidare syn på lojaliteten mot statsråden än de hade ännu i fjol. På annat sätt kan man inte förklara att utskottet kunnat enas om en skrivning som, om också hovsam i ordalagen, riktar en i vissa stycken bister kritik mot arbetsgången i Kungl. Maj:ts kansli. Väl har man i diskussioner med utskottskolleger från regeringspartiet hört den synpunkten framföras, att denna kritik riktar sig mot expeditionschefer och andra ämbetsmän i karriären och inte mot statsråden, men detta är väl ändå att ta litet för lätt på statsrådsansvaret. Det är departementschefen som bär högsta ansvaret också för den administrativa sidan i departementen. Det är inte orimligt att kräva att departementscheferna med den stora frihet de har att välja medarbetare också skall skaffa sig praktiska möjligheter att övervaka den administrativa delen av departementsarbetet. Kungl. Maj:ts ställning som högsta besvärsinstans inom vida sektorer inom samhällslivet ställer stora krav. Handläggningen av besvärsärenden får inte kännetecknas av administrativa brister. När det inom olika delar av ett och samma departement tillämpas olika praxis när det gäller kommunicering med part — i ena fallet kommunicering endast på begäran och mot avgift, i andra fallet kommunicering i alla ärenden utan att begäran framställts och utan avgift — då brister det betänkligt i ledning och samordning av departementsarbetet, för vilket departementschefen ytterst bär ansvaret. Att sedan förhållandena i detta och andra avseenden är helt olika i olika departement tyder på att det saknas tillfredsställande samord ning mellan departementen, en brist för vilken ansvaret ytterst drabbar regeringschefen. Den 5 juni 1931 — alltså för i det närmaste 37 år sedan — utfärdade Kungl. Maj:t ett cirkulär till statsmyndigheterna angående remissers verkställande och besvarande. I cirkuläret anbefallde Kungl. Maj:t vederbörande förvaltningsmyndigheter och = befattningshavare att noga pröva behovet av remisser innan beslut fattades om sådana. Yttranden skall inte infordras i vidare omfattning eller från andra än som är nödvändigt för ärendets utredning. Om yttrande anses nödvändigt endast i visst avseende, skall detta uttryckligen anges i remissbeslutet. Om underremiss erfordras, skall remissbeslutet innehålla uttrycklig uppgift om vem eller vilka som skall höras. Uttrycket »efter vederbörandes hörande» bör undvikas. Det är klara och bra regler. De utfärdades som sagt 1931 av den dåvarande regeringen för att tillämpas inom hela statsförvaltningen. Det borde vara självklart att inom Kungl. Maj:ts kansli tillämpa samma regler som regeringen anbefallt förvaltningsmyndigheterna. Men det gör man inte. Den undersökning som konstitutionsutskottet gjort om tillämpningen av remissförfarandet i regeringsärenden visar, att Kungl. Maj:ts kansli i mycket liten utsträckning tillämpar de principer som Kungl. Maj:t föreskrivit genom 1931 års cirkulär. De oarter inom förvaltningen, som man ville utrota genom dessa föreskrifter, lever ännu i dag — efter 37 år — i väsentliga stycken kvar i Kungl. Maj:ts kansli. Konstitutionsutskottet har ägnat ett avsnitt av sitt betänkande åt frågan om motivering av Kungl. Maj:ts beslut. Det har rapporterats att departementen den 1 april skall gå över till s.k. systematisk maskinskrivning. Den systematiska maskinskrivningen syftar framför allt till enhetlighet — standardiserad uppställning av akter och skrivelser, vänsterrak skrift, enkelt radavstånd i varje stycke och dubbelt mellan styckena osv. — enligt metoder som har utarbetats av statskontoret och som redan i flera år har tillämpats inom stora delar av statsförvaltningen. Som ett led i detta arbete har utarbetats skrivanvisningar för departementen, daterade den 1 februari och anbefallda till användning av statsrådsberedningen den 20 februari i år. I dessa skrivanvisningar för systematisk maskinskrivning — som alltså i första hand är avsedda för maskinskriverskorna i departementen — har man också tagit in vissa anvisningar för den handläggande personalen, bl.a. om motivering av Kungl. Maj:ts beslut. Sammanträffandet i tid mellan utfärdandet av dessa anvisningar och utskottsgranskningen är naturligtvis helt tillfälligt. Inte heller finns det någon anledning att hänga upp sig på den form vari dessa anvisningar meddelats. Det är bara att konstatera, att regeringen på detta område tagit ett initiativ som lett till att utskottets uttalanden om motivering av konseljbeslut i viss mån redan förlorat sin aktualitet. Studiet av bilagorna — särskilt de exempelsamlingar som de innehåller — är en nyttig läsning. Man finner där exempelvis att civildepartementet, som förvisso inte tillhör de mera arbetstyngda, i några ärenden som avgjorts under 1967 tagit anmärkningsvärt god tid på sig. En pensionerad städerska ansökte den 12 augusti 1964 att få tillgodoräkna viss tid som tjänsteår. Statens personalpensionsverk, som fick ärendet på remiss, funderade på det ett år och fyra månader, innan det avgav sitt yttrande som var på fem rader. Därefter funderade departementet vidare i ytterligare ett år och fyra månader, innan det fattade beslut som innebar att ansökningen lämnades utan åtgärd. För att komma fram till samma beslut på en ansökan av en musiklärare om tillgodoräkning av vissa anställningstider för pension behövde departementet fundera i nästan exakt två år, sedan alla handlingar hade inkommit. En folkskollärare kom in med en ansökan i ett likartat ärende den 8 februari 1961. Det avgjordes — med negativt resultat — den 6 juli 1967, dvs. efter sex år och fem månader. Ärendet hade ursprungligen inkommit till skolöverstyrelsen, som låg på det ett år och elva månader, innan ärendet vidarebefordrades till departementet. Det remitterades nästan omgående till statens pensionsanstalt, varifrån det återkom efter en och en halv månad, Det låg därefter fyra år i departementet. Så kom man på att skicka det på remiss till statens personalpensionsverk, som återkom med yttrande efter fyra månader. Men därefter gick det snabbt: beslut meddelades efter tio dagar. En pensionerad flaggunderofficer ansökte om omprövning av beviljade pensionsförmåner den 28 januari 1963. Förmodligen väntade han otåligt på resultatet av sin ansökan. Han fick svar den 6 september 1967 — efter något mer än fyra år och sju månader. Ärendet hade då legat fyra år och en månad i departementet sedan remissyttrandena inkommit. Det är möjligt att dessa fyra ärenden ger en missvisande bild av förhållandena i civildepartementet. Det är möjligt, men inte sannolikt. De här fyra ärendena har nämligen kommit fram vid en stickprovsundersökning av ett begränsat antal ärenden i olika departement, och det finns därför anledning tro att det inte är fråga om någon isolerad företeelse. Civilministern borde nog med det allra snaraste ta sig en titt på departementets balanslistor över oavgjorda ärenden. Till sist vill jag med tillfredsställelse konstatera att utskottet enhälligt uttalat sitt ogillande av handläggningen av ett besvärsärende i justitiedepartementet. I detta ärende, som fru Segerstedt Wiberg berörde, har Kungl. Maj:t upphävt ett lagakraftvunnet beslut i ett utnämningsärende och därmed berövat den utnämnde en tjänst, till vilken han utnämnts i laga ordning av en lägre myndighet. Utskottet har sålunda slagit vakt om principen att lagakraftvunna beslut inte får omprövas, om tredje mans rätt därigenom skulle kränkas. Herr talman! Jag ber att få instämma i de förut framställda yrkandena.

Herr talman! Vid behandlingen av punkt 44 i statsutskottets utlåtande nr 4 har första avdelningen gjort vissa ändringar i Kungl. Maj:ts förslag och bifallit ett motionsyrkande om omfördelning av vissa anslag. Vi är några medlemmar av statsutskottet, som inte kunnat vara eniga med majoriteten om denna ändring utan i stället ansett att man bör bifalla departementschefens förslag.

Vi tycker då att man bör kunna vänta med de föreslagna ändringarna till dess att man fått ta del av utredningsresultatet och till dess att man fått se vad remissvar och annat kom mer att innebära. Sedan bör man avvakta propositionen i ämnet. Det är väl högst ovanligt, att i varje fall statsutskottet föreslår riksdagen att fatta beslut i en fråga, som är under utredning, när det utlovats ett förslag i ärendet så snart som till det kommande året. Detta är, herr talman, anledningen till att vi i ärendet avgivit en reservation, i vilken yrkandet helt ansluter sig till Kungl. Maj:ts förslag på de berörda punkterna. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen under punkten 44.

Herr talman! Reservanternas ståndpunktstagande i denna fråga om ett ökat stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna verkar nog på mig något liknande berättelsen om prinsessan på ärten. Här har statsutskottet och riksdagen år efter år uttalat sig synnerligen positivt för ett ökat stöd till dessa organisationer. Alla tycks vara eniga om att dessa frivilliga försvarsorganisationer fyller en viktig uppgift inom försvarsorganisationen, både ur opinionsbildande synpunkt och ur effektivitetssynpunkt. Dessa organisationer är dessutom ekonomiskt fördelaktiga för både staten och försvaret. Men när det gäller att sätta något innehåll bakom orden och infria vad man tidigare lovat, då backar man ur. Här är det inte fråga om några belopp som organisationerna äskat eller ens motionärerna begärt utan endast om vad överbefälhavaren har ansett sig kunna föreslå, dvs. inklusive bidraget till sjövärnskåren cirka 200 000 kronor mer än vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Det borde inte råda några delade meningar härom, tycker jag för min personliga del. Det sägs då, att en utredning sysslar med dessa frågor och att vi i avvaktan på utredningsresultatet bör nöja oss med vad Kungl. Maj:t har föreslagit. Jag skall medge att detta är ett argument som inte utan vidare kan viftas bort, och jag har personligen stor respekt för att man under sådana omständigheter bör visa stor återhållsamhet, en princip som jag personligen i de allra flesta fall brukar följa. Men här har utredningen dragit längre ut på tiden än vi räknat med. Vi har i första avdelningen också som ledamot utredningsmannen Bengt Gustavsson i Eskilstuna, och tillsammans med honom har vi diskuterat oss samman om det förslag, som utskottet här presenterat. Detta förslag från avdelningens sida är enhälligt — som herr Rikard Svensson mycket riktigt framhöll. Någon risk för att vi med detta förslag skulle föregripa vad utredningsmannen kommer att föreslå föreligger således inte. Inte heller är det här fråga om några ökade utgifter. Det på denna punkt höjda anslaget bör — såsom utskottet framhåller — utgå inom försvarets kostnadsram, och utskottet förutsätter därför att Kungl. Maj:t vidtar de medelsförändringar under övriga punkter, som härigenom kan bli erforderliga. Att detta skulle bereda departementschefen några särskilda problem har jag svårt att tro. Att inom en femmiljardersbudget placera in de 200000 kronor, som det här är fråga om, torde inte vara något oöverstigligt. Av de anslag som då närmast kunde komma i fråga för denna lilla minskning har exempelvis diskuterats övningsanslagen, som för armén är upptagna till cirka 77 miljoner kronor och för marinen till 29 miljoner kronor. Som jag uppfattar läget finns det därför knappast något argument som motsäger utskottets ståndpunktstagande. Jag ber därför, herr talman, att få hemställa om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det vågar jag inte ha någon speciell mening om. I detta fall torde man ändå kunna säga att det är ett sakligt berättigat ståndpunktstagande här av avdelningen.

Herr talman! De frivilliga försvarsorganisationerna får väl anses ha två huvuduppgifter. Den ena är att utgöra en kontaktlänk mellan folk och försvar, och den andra är att utbilda personal för befattningar i försvarets krigsorganisation. Man kan t.ex. nämna att kvinnoorganisationerna utbildar personer till 80 000 sådana befattningar. Jag begriper helt enkelt inte hur det kommer sig att detta inte uppmärksammas och uppskattas mer än som sker. Vad är alternativet? Jo, att 80 000 flera män, under repetitionsövningar, vid beredskap och under krig, med tvångsinkallelser, skulle få hämtas från familjer och ordinarie arbete till uppgifter, som kvinnor som har det så ordnat att det går för sig binder sig för frivilligt. Se också på befälsutbildningsorganisationen FBU. Mot den har riksdagen direkt lutat sig när den vid värnpliktsbeslutet 1966 räknade med att frivillig befälsutbildning skulle kompensera, i förhållande till behovet, avkortad utbildning för stora kategorier av värnpliktigt befäl. Det värnpliktiga befälet är ju 80—90 procent av befälet i krigsorganisationen. Frivilligorganisationerna sparar alltså pengar åt staten genom att mönstra upp frivilliga till verksamhet, som annars skulle få klaras av inkallat folk. Hur finansieras frivilligorganisationernas verksamhet? Jo, genom statsbidrag, lotterier och frivilliga bidrag! Det är på bidragssektorn det har kärvat till. Jag måste erkänna att jag personligen inte är så ledsen för detta. Jag tycker faktiskt, att om riksdagen beslutar vissa försvarsfunktioner, då skall den också betala vad det kostar och inte räkna med att näringsliv och enskilda genom direkta eller indirekta bidrag skall dra en del av lasset. Jag är ju inte en sådan där »på alertenriksdagsman» som reagerar med interpellationer och dylikt när någonting händer — tyvärr är jag litet för sävlig för sådant — men nog tyckte jag det var bra när en kollega i andra kammaren sade ifrån för en tid sedan, då en sådan där kanal från mecenat till försvarsändamål kom till kännedom. Konsekvensen av det instämmandet bjuder mig att försöka medverka till att de insatser riksdagen väntar från frivilligorganisationerna så långt möjligt betalas med statsmedel. Det tyckte tydligen regeringen också och höjde anslaget trots att utredning pågår. Vad avdelningen enhälligt har gjort är att föreslå en något större höjning av anslagen än regeringen har gjort. Ingendera föregriper utredningen. Det vet regeringen och det vet utskottet. Reservanterna åberopar pågående utredning och avstyrker utskottets lilla uppjustering av Kungl. Maj:ts förslag men biträder regeringsförslaget som i sig rymmer större delen av höjningen. Reservanternas motivering vänder därför sin största tyngd mot deras egen slutsats. Hade reservanterna varit konsekventa skulle de ha verkat för avslag på regeringsförslaget och bifall till fjolårets anslag. Jag vet ju liksom de av mina partivänner som står bakom utskottets förslag — flertalet av dem gör ju det trots att några har reserverat sig — att det inte finns utrymme för höjning av försvarsutgifterna. Därför har vi medverkat till en skrivning, som säger att höjningen bör utgå inom försvarets kostnadsram. Vi förutsätter i skrivningen att Kungl. Maj:t vidtar därför erforderliga åtgärder. Vi har hört oss för med Kungl. Maj:t, så vi vet att justering den vägen är möjlig. Den höjning av anslagen till frivilligorganisationerna som vi hoppas riksdagen kommer att bifalla kommer — får man förmoda — att räknas av från arméanslaget. Det är ju armén som har största nyttan av frivilligorganisationernas insatser. Den sammanlagda summan är faktiskt inte större än 172 000 kronor. Den skall som sagt räknas av från annat anslag, så voteringen gäller inget annat än om arméchefen eller frivilligorganisationerna skall ha pengarna.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

Herr talman!

Även om jag vanligtvis är mycket kungatrogen har jag tillåtit mig att den här gången medverka till att föreslå en liten förändring i Kungl. Maj:ts förslag. Jag tycker att jag kan göra det med gott samvete därför att jag vet att det inte kostar statskassan ett öre.

Herr talman! Den statsfinansiella situationen lägger allvarliga hinder i vägen för ambitionen att förbättra de konstnärliga yrkesutövarnas arbetsoch levnadsvillkor. vit, att statsfinanserna spelar en avgörande roll vid bestämmandet av de belopp som skall anslås, i detta fall till förvärv av konst för utsmyckning av statens byggnader. Utskottsmajoriteten har också beaktat den ekonomiska situationen, när vi stannat för bifall till Kungl. Maj:ts förslag. I sammanhanget bör det erinras om att en uppräkning av anslaget skett under senare år. I årets förslag ges ett beställningsbemyndigande på 2,2 miljoner, innebärande en uppräkning med 200 000 kronor. Reservanterna hänvisar till den s.k. enprocentregeln, som föreslogs i proposition nr 103 år 1962. Herr Nyman har nyss yttrat att den regeln skall vara en riktpunkt. Utskottet delar den uppfattningen, men redan då enprocentregeln inskrevs gjorde man vissa reservationer. Herr Nyman anser att en uppräkning med ytterligare 300 000 kronor skulle innebära att man liksom tagit ett större steg mot regelns förverkligande, Jag kan knappast instämma med honom — jag tror snarare att man skall se reservanternas förslag som ett överbud; utskottsmajoriteten har väl också sett saken på det viset. Jag ber, herr talman, att med denna korta motivering få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill understryka att utskottet har ställt sig positivt när det gäller den konstnärliga utsmyckningen. Vad som skiljer oss åt är endast de 300 000 kronorna. Jag tror inte vi behöver tvista så mycket om den goda viljan. Här är det mera fråga om en bedömning som är anpassad till den ekonomiska situationen. I det utlåtande som vi nu behandlar föreligger en hel rad med reservationer — som herr Nyman redan har erinrat om i sin översikt när han inledde debatten i den här frågan — och det är uppenbart att de förslag som där framförs tillsammans innebär en rätt betydande utgiftsökning. Förra året, då de offentliga byggnaderna beräknades kosta omkring 800 miljoner kronor, begärde motionärerna i frågan en ökning av ramen för konstbeställningar med 500 000 kronor i förhållande till Kungl. Maj:ts förslag. I år har yrkandet modifierats till att avse en ökning med 390 000 kronor; detta sagt inom parentes. Jag tror att det här mera rör sig om en bedömningsfråga än om en principiell skillnad.

Herr talman! år 1964 beslöt Nordiska rådet att rekommendera regeringarna i de nordiska länderna att i samråd med vederbörande fackorganisationer utreda möjligheterna för att genomföra en sådan ordning beträffande ersättning till författare för bibliotekslån m.m. att likställighet uppnås mellan författare från samtliga nordiska länder. Man ville då också att stipendier skulle inrättas. Förslaget blev att 20 000 kronor i varje land skulle anslås. I Sverige föreslår regeringen nu att detta belopp skall tas ur författarfondens fria del. Mot detta har herr Arvidson protesterat i en motion, där han hänvisar till Nordiska rådets rekommendation. Han har dock tagit fel på år, vilket utskottet också gjort. Detta föranleder mig att undra om utskottet har läst igenom Nordiska rådets handlingar. Nordiska rådet säger nämligen mycket klart att man »önskar understryka, att förutsättningen vid förverkligandet av planerna på en nordisk biblioteksersättning bör vara, att de förmåner, författarna i de nordiska länderna i detta nu med stöd av de gällande bestämmelserna åtnjuter, icke får inskränkas genom en utvidgning av ersättningsrätten till att gälla även grannländernas författare. För detta ändamål bör särskilda statsmedel anvisas». Herr Arvidson har velat påpeka att varken departementschefen eller utskottet har följt rekommendationen på den punkten. Det betyder med andra ord att man försämrar möjligheterna för svenska författare genom att ta beloppet ur Nordiska författarfondens s.k. fria fond, som annars används till stipendier åt svenska författare. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen nr 2 av herrar Arvidson och Tobé vid punkten 3. I reservationen vill man rätta till det misstag som här har begåtts.

Herr talman! Under denna punkt förekommer ett flertal motionsyrkanden, bl.a. av herr Arvidson som, förutom andra ting, även tagit upp frågan om biblioteksersättningarna. När det gäller anslagen under kulturavsnittet för kommande budgetår har det varit en strävan att söka sprida kulturaktiviteterna. I år satsas det särskilt på teatrarna och rikskonsertorganisationen — exempelvis Riksteatern, som är ett värdefullt kulturinslag för landsortens vidkommande, och stadsteatrarna. Det föreslås där en uppräkning med cirka 23 miljoner kronor. Stöd till yrkesutövare inom konstnärsområdet utges i tre olika former: konstnärsstipendier, konstnärsbelöningar och författarersättningar. Låt mig erinra om att anslagen till konstnärsstipendier har ökat kraftigt under 1960 talet — från 182 000 kronor 1960/61 till 3 174 000 kronor för nästa budgetår. Beloppet till konstnärsbelöningar har under samma tid ökat från 1,2 miljon kronor till 6,8 miljoner kronor, som äskas för nästa år. Utskottet ställer sig positivt till en ökning av biblioteksersättningens grundbelopp på något längre sikt, men förutskickar att frågan prövas under sedvanliga former i anslutning till budgetbehandlingen. Fru Segerstedt Wiberg tog upp frågan om de nordiska stipendierna på 20 000 kronor, som enligt departementschefens förslag skall tas ur författarfondens fria del. Jag föreställer mig att beloppet inte är mycket att slåss om. Jag kan erinra om att fondens styrelse, om jag inte minns fel, på eget initiativ begärt att få dela ut nordiska stipendier ur fonden. Att detta förslag med hänsyn härtill skulle vara någon större öÖöverraskning har jag svårt att föreställa mig. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets förslag.
Herr talman! Att det inte är ett stort belopp begriper vem som helst. 20 000 kronor är inte mycket, det är det minsta man kan ta till. Men det är inte det frågan gäller, herr Petersson. Frågan nu gäller att man har gått ifrån Nordiska rådets rekommendation att dessa pengar icke skall berövas de inhemska författarna. Nordiska rådet har en uttrycklig rekommendation, och det förvånar mig att statsutskottet går ifrån rekommendationen på denna punkt. Vi kommer längre fram till en punkt där statsutskottet direkt tar en nordisk rekommendation till förevändning för att ingenting göra. Då är man så högaktningsfull mot Nordiska rådet att man inte anser sig kunna göra något alls — jag ber att få återkomma till den punkten senare. Här står uttryckligen att statsutskottet tagit ställning till Nordiska rådets utlåtande. Men då tycks man ha förbisett att där sägs, att »förutsättningen vid förverkligandet av planerna på ett nordiskt biblioteksväsen bör vara, att de förmåner, författarna i de nordiska länderna i detta nu med stöd av de gällande bestämmelserna åtnjuter, icke får inskränkas genom en utvidgning av ersättningsrätten till att gälla även grannländernas författare. För detta ändamål bör särskilda statsmedel anvisas». Detta har skett i grannländerna, där man efter vad jag kan förstå icke har eit bättre statsfinansiellt läge än Sverige. Men här tar man alltså medel ur författarfonden i stället för ur budgeten, enligt Nordiska rådets förslag. Det var det min fråga gällde, alltså: Av vilken anledning frångår man rekommendationen?
Herr talman! Med anledning av fru Segerstedt Wibergs upprepade påståen den om innebörden av Nordiska rådets rekommendation, skall jag be att få citera klämmen i rekommendationen från Nordiska rådet. Den lyder: »att Nordiska rådet måtte rekommendera regeringarna i de nordiska länderna att i samråd med vederbörande fackorganisationer utreda möjligheterna för att genomföra en sådan ordning beträffande ersättning till författare för bibliotekslån m.m., att likställighet uppnås mellan författare från samtliga nordiska länder». Det är såvitt jag förstår en något annan innebörd i den än vad fru Segerstedt Wiberg gör gällande att rekommendationen har. I sakfrågan vill jag, herr talman, bara säga att vi i departementet aldrig fick anledning att formellt underställa frågan författarfondens styrelse. Lösningen att ta medel ur den nordiska kulturfonden visade sig inte realiserbar. I det läget tog vi i departementet underhandskontakt med författarfonden, som tyckte att det enklaste skulle vara att ta medel till stipendierna ur fondens fria del. På så sätt skulle man skapa ett administrativt enkelt system, som innebar att författarfondens styrelse kunde dela ut stipendierna i samma takt som antalet stipendier byggdes ut. Det är vidare väsentligt att man gör klart för sig att de svenska författarna inte berövas några medel genom denna anordning. Konstruktionen innebär nämligen att samma belopp som ställs till förfogande för nordiska författares vistelse i Sverige disponeras för svenska författares besök i de andra nordiska länderna. I själva verket innebär konstruktionen, sådan den föreligger i utlåtandet och i propositionen, endast en öronmärkning av vissa stipendier till att avse besök i de nordiska grannländerna.

Herr talman! Under denna punkt, som behandlar bidragen till de kungl. teatrarna, avstyrker utskottet en motion, i vilken några högermotionärer begär att Kungl. Maj:t tillsätter en utredning rörande arbetsformer m.m. vid de kungl. teatrarna. Kostnadsutvecklingen vid de här aktuella teatrarna är ogynnsam.

Man bör kanske här lägga märke till att teateroch orkesterrådet ifrågasätter en översyn bara när det gäller Operan. Motionärerna har emellertid utvidgat kravet till att gälla både Operan och Dramatiska teatern. Också när det gäller stadsteatrarna både här i Stockholm och runt omkring i landet råder samma ogynnsamma kostnadsstegring. När Stockholms stadsteater skulle börja sin verksamhet 1960 räknade dåvarande finansborgarrådet Mehr med att det skulle bli en årlig kostnad för stockholmarna på mellan 300 000 och 409 000 kronor. För innevarande spelår beräknas kostnaderna inte till 400 000 kronor utan till cirka 6 miljoner kronor. Statsbidraget, som från början fastställdes till 300 000 kronor per år, är nu gott och väl tiodubblat. är detta väl använda pengar? I den mån som pengarna har gått till att höja skådespelarnas löner, vill jag svara ett obetingat ja. Dessa ligger fortfarande mycket lågt jämfört med de flesta andra gruppers. Skådespelarna är också en yrkesgrupp som lever under en större social otrygghet än vad man annars anser riktigt. Vid de statsunderstödda teatrarna får skådespelarna en kontrakterad anställning på ett år i taget, men när kontraktstiden går ut kan de utan vidare sägas upp. Styrelsen för en enskild teater kan inte för all framtid ta ansvar för de skådespelare som den en gång tagit i sin tjänst. Konstnärliga krav måste uppfyllas, och en viss förnyelse är ofrånkomlig. Men på något sätt måste denna fråga kunna lösas, så att man tillfredsställer både skådespelarnas krav på trygghet och teaterledningarnas krav på kvalitet och förnyelse av ensemblen. Jag anser att denna fråga skulle kunna tas in i den av motionärerna föreslagna utredningen. Där kunde också den minskade roll som recetterna spelar för teatrarnas ekonomi kunna behandlas. Trots att biljettpriserna har höjts ökar inte inkomsterna. Priserna kan knappast höjas ytterligare, ty det är en ganska liten del av publiken som betalar ordinarie priser på grund av olika former av abonnemang och rabatter. Annonskostnaderna är en dryg utgiftspost. Här i Stockholm har man lyckats skära ned dessa kostnader genom överenskommelse om sparsam annonsering vissa dagar. Operan har dock inte velat vara med i denna uppgörelse. Uppsättningskostnaderna ökar också våldsamt, vilket bl.a. beror på att de flesta pjäser, även rena talpjäser, numera förses med beställd musik som exekveras av större eller mindre ensembler. Den översyn som begärts skulle kunna bidra till förbättringar och rationaliseringar vid landets samtliga teatrar. De kungliga teatrarna är ju ändå i många avseenden normgivande. Något slag av utvärdering av resultaten när det gäller teaterverksamhet skulle kanske också kunna bidra till ett optimalt utnyttjande av de anslag som nu ges.

Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen I: 361.

Herr talman! Herr Björkman har vid denna punkt avgivit en blank reservation som jag vill säga några få ord om. Det gäller två motioner, som från vårt håll väckts med begäran om några i sammanhanget små bidrag till en folkminoritet i vårt land, nämligen esterna. Det begärs 5000 kronor till Estniska sångarförbundet, lika mycket till vardera Estniska författarföreningen, att användas till studiestipendier, och Esternas representation för anordnande av kulturdagar, samt 10 000 kronor för tidskriften Rahvuslih Kontakt. För närvarande utgår, som utskottet anför, 30 000 kronor till Estniska kommittén för dess ungdomsverksamhet. Utskottet säger vidare i ytterst vaga ordalag att det torde kunna förväntas betyda ekonomiskt förbättrade förutsättningar för estniska kulturaktiviteter, om riksdagen under punkt 19 beviljar ett där begärt anslag. Denna anhopning av ord — torde kunna förväntas betyda — är onekligen i allra vagaste laget. Utskottet framhåller också att Kungl. Maj:t har vissa andra medel till sitt förfogande, sä att summan av kardemumman skulle bli att en del av de ändamål som vi önskar tillgodosedda skulle kunna tillgodoses. Det är emellertid i högsta grad eventuellt, och alla ändamål blir i alla händelser inte tillgodosedda. Med tanke på de ringa belopp det gäller och det vällovliga ändamål det är fråga om tycker jag att riksdagen borde kunna bevilja anslagen i fråga. Jag avstår emellertid från att yrka bifall till motionerna med hänsyn till att motionären själv med sin blanka reservation har angivit att han låter sig nöja med den.

Herr talman! I motionerna I: 252 och II: 308 har yrkats att statsbidrag icke skall utgå till politiska organisationer. I enlighet med den principiella syn på de politiska partiernas ställning i det demokratiska samhället, som från högerpartiets sida framförts vid flera tidigare tillfällen i denna kammare, anser vi fortfarande att dessa organisationer inte bör stödjas med bidrag från det allmänna, I konsekvens med denna vår uppfattning bör inte heller statsbidrag utgå till politiska ungdomsförbund. Samhällets stöd har tidigare begränsats till »gemensamma ungdomsbefrämjande åtgärder». Det är först på senare år som målsättningen har utvidgats till att omfatta även de politiska ungdomsorganisationerna. Som jag nyss nämnde hyser vi principiella betänkligheter mot denna bidragsgivning till de politiska ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de vid punkten 19 fogade reservationerna nr 2 och 3 b.

Herr talman! Denna fråga, som gäller stödet från statens sida till ung domsorganisationerna, har ju diskuterats vid flera tidigare riksdagar. När man då har avvisat de högre anslag, som bl.a. centerpartiet har begärt till ungdomsorganisationernas verksamhet på olika områden, har som motiv åberopats pågående utredningar om ungdomsfrågorna. Nu har 1962 års ungdomsutredning avlämnat sitt betänkande. Man lägger där fram en hel rad förslag och har kommit till den slutsatsen att samhället bör stödja ungdomsorganisationernas verksamhet i en betydligt större omfattning än vad som tidigare har varit fallet. Det är därför att beklaga att inte regeringen till årets riksdag har lagt fram förslag om nya grunder och ökade anslag till denna verksamhet, som vi anser vara så betydelsefull. Vi har under de senaste två decennierna haft en lång rad av utredningar. Det är inte bara 1962 års utredning. Alla har de på ett eller annat sätt kommit fram till att den verksamhet som ungdoms 2rganisationerna bedriver är oerhört värdefull och innebär ett viktigt komplement till den utbildande och fostrande verksamhet som samhället bedriver. Man har alltså varit enig om värdet av denna verksamhet. De anslag som har ställts till förfogande på den här punkten rimmar emellertid dåligt mot de anslag som har beviljats för en lång rad andra ändamål. Anslagen har stått stilla ända sedan 1964. De anslagsökningar som har redovisats har betingats av en ökad verksamhet från ungdomsorganisationernas sida, och uppräkningen har alltså inte inneburit något ökat anslag till verksamheten som sådan. Värdet av ungdomsorganisationernas arbete har framhållits så många gånger att det kanske är onödigt att upprepa det. Jag vill endast beröra några punkler: Det är känt att hemmens betydelse undan för undan har minskat när det gäller ungdomen, dess utbildning och fostran. Ungdomen ger sig ut från hem men tidigare. Strukturomvandlingen i samhället gör att hemmen nu har en annan funktion än tidigare. Hemmen har nu mindre grepp om ungdomen. Det har i utredningarna redovisats att ungdomen tillbringar ungefär 80 procent av fritiden utanför hemmet. Här kommer ungdomsorganisationerna in i viss mån som ersättare till hemmens verksamhet eller som ett komplement som ökar i betydelse. Av den anledningen är det angeläget att man här satsar mera på ungdomsorganisationerna. Vi är ense om att med utbildning påverkar vi utvecklingen och standardstegringen i positiv riktning. Utbildningen är en hävstång när det gäller att förbättra vår standard och vår allmänna situation. Är vi eniga om den saken, tycker jag att vi också borde vara Överens om att vi med små medel skulle kunna vinna stora positiva fördelar genom att satsa på ungdomsarbetet. Säkert finns här mycket att vinna, bara ungdomsorganisationerna får den rörelsefrihet som en bättre ekonomi innebär. För demokratin kan arbetet i ungdomsorganisationerna inte nog betonas. Det är förvånande att högern verkligen vill göra skillnad mellan de politiska ungdomsorganisationerna och ungdomsorganisationer i allmänhet.

Ungdomsorganisationerna spelar en direkt fostrande roll. Ungdomsproblemen i dag är sannerligen inte mindre svåra än tidigare, utan snarare värre. Det är fullt klart att ungdomsorganisationerna har möjlighet att i ett tidigt skede fånga in ungdomar och därmed leda dem in på rätta vägar eller i varje fall motverka att de kommer på avvägar. Ur social synvinkel är det en oerhört värdefull förebyggande verksamhet som ungdomsorganisationerna här uträttar. När det gäller anslaget till ungdomsorganisationernas verksamhet måste man ha i åtanke, att det är av stor vikt att den centrala organisationen har resurser. Det ställs mycket stora krav på den delen av organisationslivet och man kan säga, att ungdomsarbetet i stor utsträckning blir beroende på de resurser som den centrala organisationen har till sitt förfogande. När utredningen nu har lagt fram ett förslag, som har mottagits med välvilja på skilda håll, tycker vi att det finns anledning att snabbt acceptera detta förslag och försöka genomföra det i praktiken. Utredningen föreslår nya grunder för det centrala stödet men bygger dock på de tidigare tillämpade principerna. En avsevärd höjning av anslagsbeloppen föreslås. Skolöverstyrelsen för sin del har också tillstyrkt detta förslag. Inom centern anser vi, att dessa frågor är så viktiga att man inte längre kan skjuta på dem längre. Åtgärder bör vidtagas redan kommande budgetår. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1, som gäller utformningen av ungdomsorganisationernas verksamhet. Skulle reservationsförslaget gå igenom, kommer anslagsfrågan att behandlas i anslutning till en senare reservation, 3 a.

Herr talman! Herr Johan Olsson argumenterar i långa stycken som om han hade att bekämpa ett hårt motstånd i den här frågan, I verkligheten råder det tvärtom i stort sett fullständig enighet kring dessa problem. Vad som skiljer är närmast en fråga om tid. Som tidigare erinrats om, lade 1962 års ungdomsutredning förra året fram sitt slutbetänkande. Detta har varit före mål för remissbehandling och i allt väsentligt fått ett positivt mottagande. Förslaget innebär emellertid avsevärda kostnadsökningar, som sammanlagt beräknas komma att röra sig om cirka 17 miljoner kronor. Av den anledningen är departementschefen inte beredd att framlägga förslag för årets riksdag, utan han vill ha tid på sig att närmare gå igenom hela problemkomplexet. Det borde inte behöva råda några delade meningar om detta. Utskottet har för sin del ansett sig kunna biträda departementschefens tankegångar. Utskottet framhåller emellertid också att det förväntar att ett förslag på grundval av ungdomsutredningens betänkande föreläggs 1969 års riksdag. I fråga om anslagen till de politiska ungdomsorganisationerna redovisas delade meningar. Högern går av principiella skäl emot anslag till just den kategorin ungdomsorganisationer, men denna inställning har utskottets majoritet väldigt svårt att förstå. I ett demokratiskt samhälle torde det, så långt jag kan förstå, tvärtom vara ytterst angeläget och värdefullt att det alltid finns en politiskt välskolad och erfaren generation som kan träda till när en äldre generation avträder från arenan.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

Herr talman! Herr Petersson säger att vad som skiljer är bara en fråga om tid, men jag tycker att det i det här avseendet är en väsentlig skillnad. Utskottsmajoriteten anser att hela problemkomplexet bör gås igenom. Vad har vi då hållit på med att göra under två decennier? Ungdomsfrågorna har varit under utredning gång på gång, men enligt vår mening är anslagen ändå ännu alldeles för små. Man åberopar att vissa försök skall göras i mindre skala inom en del kommunblock. är det då meningen att avvakta resultatet av denna försöksverksamhet? Hur lång tid kommer det att ta, innan det sker ett slutgiltigt ställningstagande? Jag tror att det är farligt att vänta på nya utredningar, innan en ändrad inställning kan komma till uttryck i den här frågan. Ungdomsutredningen har frågat ungdomsorganisationerna vilka problem de har att brottas med och bett dem att gradera dessa. Det största problemet, vilket man i första hand vill komma åt, är bristen på ledare — vi kommer strax till denna fråga — och därnäst bekymrar man sig för brist på pengar. Givetvis är det angeläget med försöksverksamhet på olika avsnitt, men det hindrar inte att det redan nu tas ett större tag i enlighet med de riktlinjer som vi ändå är eniga om. Försöksverksamheten kan mycket väl sättas in oberoende av detta och resultaten av försöken kan vi tillgodogöra oss efter hand.

Herr talman! Jag vill bara helt kort säga att det inte är som herr Johan Olsson tror: att man skall avvakta någon långvarig försöksverksamhet innan man rustar upp stödet på ungdomssidan. Det förhåller sig helt enkelt så att man hade en ungdomsutredning vars förslag fått ett i stort sett positivt mottagande av remissinstanserna. Under remissbehandlingen har en del nya uppslag kommit fram, bl.a. tanken på en försöksverksamhet i kommunblocken.

Vi har alltså sagt oss, som torde framgå av propositionen, sammanfattningen etc., att det är bättre att vi tar ett år på oss för att grundligt genomarbeta — det är framför allt statsrådet Odhnoff som har den uppgiften — hela det material remissbehandlingen av ungdomsutredningens betänkande gett. Då kan vi till nästa års riksdag komma med en ordentlig och samlad giv på detta område. Det är bättre att då ta ett samlat grepp än att plottra bort saken med några små höjningar i detta läge.

Herr talman! Det är ju glädjande att kunna notera att vi i varje fall till nästa års riksdag kan vänta oss ett samlat grepp på dessa frågor; vilket då också skall ge, såvitt jag förstår, betydande anslagshöjningar till de här ändamålen. Men det innebär väl ändå inte att man plottrar bort anslagen genom att företa en höjning redan nu, Vårt förslag i reservationen innebär ju i princip högre anslag till ungdomsverksamheten, och det skulle inte på något sätt förhindra att man till nästa år kommer med ett totalförslag i anledning av ungdomsutredningens betänkande. Vi har för vår del menat att man kunde ha fått fram det totalförslaget redan till årets riksdag, men i varje fall borde man kunna kosta på en höjning av anslaget. Visserligen är huvudtiteln stor, men jag anser att ungdomsändamålens andel är förfärande liten — ungdomsfrågorna har egentligen behandlats styvmoderligt, och det finns all anledning att här göra en anslagshöjning.
Herr talman! De ekonomiska avvägningsproblemen kommer vi aldrig ifrån. Ungdomsstödet tillhör heller inte de anslag som ökas långsammast inom utbildningsdepartementets huvudtitel — snarare tvärtom; sedan ungdomsstödet startade har anslaget ökats mycket snabbt. Vad vi har sagt är att vi kommer att framlägga ett reformförslag på grundval av ungdomsutredningens betänkande. Det var icke möjligt att bereda förslaget färdigt till årets riksdag och inte heller möjligt att skapa det ekonomiska utrymmet för reformerna. Kan man frikoppla sig från de ekonomiska avvägningsfrågorna har man det lättare. Men vi räknar alltså med att ta ett samlat grepp på den här frågan till nästa års riksdag.

Herr talman! Jag hänvisar till vad jag tidigare har sagt under punkt 19 om ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Samma motiv kan man anföra i fråga om denna del. Jag vill ånyo särskilt erinra om den undersökning som visade att det svåraste problemet inom ungdomsorganisationerna för närvarande var just bristen på ungdomsledare. Vi har samma uppfattning också här. När nu ungdomsutredningen har framlagt sitt betänkande och detta har mottagits med stort intresse och mött stor enighet från olika instanser, anser vi att man borde ha försökt genomföra utredningens förslag redan under nästa budgetår. Kraven på ungdomsledarna är ju betydligt större i dag än tidigare, inte minst på grund av att ungdomsgrupperna i föreningarna blivit yngre och att man har en hastigare genomströmning av medlemmar i organisationerna. Om <:ungdomsverksamheten skall fungera, måste man ha tillgång till goda ledare. Det är en grundförutsättning för att man skall få ut några resultat av ungdomsarbetet att just ledarfrågan inte försummas. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 2 och 4b, som innebär att man föreslår att 1962 års ungdomsutrednings förslag på denna punkt skall genomföras redan under nästa budgetår.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

Herr talman! Då jag inte har ändrat uppfattning sedan vi behandlade den förra punkten och då denna punkt i allt väsentligt rör samma problematik, kan jag fatta mig utomordentligt kort. Jag tillstyrker utskottets hemställan, innebärande avslag på samtliga motioner och bifall till propositionen.